Herr talman! Jörn Svensson har frågat civilministern om regeringen är beredd att införa lika regler för alla kategorier samlevande vad gäller det statliga försäkringssystemet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag utgår från att Jörn Svensson med det statliga försäkringssystemet avser det grupplivoch personskadeskydd som de statligt anställda omfattas av. När en statsanställd arbetstagare har dött, kan efterlevande make och barn få ersättning enligt reglementet angående statens grupplivförsäkring och avtalet om ersättning vid personskada. Med make jämställs en ogift person som arbetstagaren vid dödsfallet bodde tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden. Enligt praxis på det statliga området tillämpas villkoren för tjänstegrupplivförsäkring och personskadeersättning så, att ersättningsbelopp inte kan ges ut, när de sammanboende är av samma kön. Detsamma gäller också för arbetsmarknaden i övrigt. Frågan om ändringar av nämnda villkor tillhör det avtralsreglerade området. Den bör därför i första hand diskuteras vid förhandlingar mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer, om någon av dessa parter begär det.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, men det var egentligen inget riktigt svar. Jag har inte frågat om vad som gäller, för det vet jag redan, men det är det som statsrådet har beskrivit i sitt svar. Jag har frågat om hur det skall bli och vad regeringen anser om det som skall komma. Situationen är följande. Homosexuella har i Sverige sedan många år tillbaka krävt en likabehandlingi bl.a. familjerättsligt hänseende. Redan 1973 uttalade riksdagen nästan enhälligt i samband med en stor familjerättslig reform att homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt fullt acceptabel form av samlevnad. I vår kommer genom den socialdemokratiska regeringens försorg ett förslag till sambolag avseende homosexuellas samlevnad. En process har alltså påbörjats som innebär en inrangering av homosexuella samlevande i det familjerättsliga systemet. I och med detta kommer hela komplexet av familjerättsliga frågeställningar in i bilden, dvs. sådant som har med arv, efterlevandeskydd oo. d. att göra. Det är därför ohållbart att säga att en familjerättslig reform av det slag som kommer upp till behandling i vår inte skall få några konsekvenser på det område som vi nu diskuterar därför att det är en avtalsfråga. Regeringen måste ta initiativ till en diskussion om dessa spörsmål. Man kan inte vänta på att någon av avtalsparterna skall ta upp denna fråga, för det kommer sannolikt inte att ske. Regeringen måste alltså ta konsekvenserna av sitt eget lagstiftningsarbete på det familjerättsliga området och initiera en diskussion med avtalsparterna för att få till stånd en godtagbar ordning på detta område. Det rimliga vore då troligtvis att denna fråga löses avtalsvägen — annars får vi ett mycket egenartat rättstillstånd, som inte är acceptabelt.
Herr talman! Jörn Svensson får ursäkta att mitt svar var ganska långt. Eftersom frågan var något oklart formulerad tog jag mig friheten att göra svaret litet mer omfattande. Jag vill i sammanhanget framhålla att jag inte tror att det är korrekt att säga att det när det gäller gruppförsäkringar av kollektiv art är någon skillnad mellan de regler som finns inom avtalsområdet och de regler som gäller Folksam, som Jörn Svensson åberopade. Det är riktigt att en statlig utredning har föreslagit att homosexuell samlevnad skall jämställas med äktenskapsliknande samlevnad vid tillämpning av den statliga grupplivförsäkringen. Men den frågan har inte utretts i det sammanhanget. Det gäller också det förhållandet att det framlagts förslag om ting som inte är närmare utredda, t.ex. i fråga om efterlevandes pension, bostadsbidrag och en del andra frågor. Jag utgår från att Jörn Svensson och jag är överens om att det är viktigt att de regler som gäller i fråga om efterlevandeskydd är likartade på de skilda avtalsområdena, eftersom de i hög grad är kopierade på varandra. Det var bara därför mitt svar fick denna utformning.

Herr talman! Jag vill inte att Bengt K. Å. Johansson skall ta det som en förebråelse när jag talar om innehållet i hans svar. Vad jag ville fästa uppmärksamheten på är att vi här ställs inför en delvis ny och speciell problematik.

Inte minst med tanke på den nya sambolagstiftning som skall komma anser jag att det är dags att man tar upp denna fråga. Jag tror att problemet är betydligt mer komplicerat än att det är en avtalsfråga. Här kommer också frågan upp om en eventuell lagstiftning för att man skall kunna skapa den likställdhet som vi är överens om.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat finansministern om han planerar att föreslå riksdagen att besluta om särskilda allemansfonder, där skattemässiga favörer skulle motiveras utifrån sparandets etiska bevekelsegrunder. Frågan har överlämnats till mig. Spardelegationen har till uppgift att främja hushållens långsiktiga sparvanor, bl.a. genom att pröva nya, okonventionella kanaler och samarbeta med ungdomsorganisationer och andra folkrörelser. Delegationen förutsätts framlägga de förslag av sparfrämjande karaktär som delegationen finner påkallade. I det aktuella fallet har några organisationer hört sig för hos spardelegationen om att efter utländskt mönster utveckla sparformer för sina medlemmar med placeringsinriktning i linje med deras värderingar. Finansdepartementet har ännu inte erhållit något förslag från spardelegationen. Frågan kommer att prövas på sedvanligt sätt då ett konkret förslag föreligger.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag kan inte undgå att börja med att säga att det är egendomligt att våra myndigheter skall ha så svårt med svenska språket. Här talas om ”etiskt sparande”. Det betyder alltså att vi skall spara på etiken. Det förvånar mig att generaldirektören Lars Ag, som jag vill minnas en gång var chef för utbildningsradion, har fastnat för ett sådant felaktigt uttryck. Nu menar man, trots att man fumlar med språket, med etiskt sparande att sparandet betingas av etiska skäl. Men vad är det för underligheter, herr statsråd? Skall vi börja tillämpa olika räntesatser med hänsyn till motivet för sparandet? Då får vi också i konsekvensens namn föreslå olika skatteskalor med hänsyn till motivet till att vi förvärvar våra inkomster och tillämpa lägre skatter för dem som arbetar inom t.ex. Röda korset och högre skatter för dem som arbetar i banker och andra företag som eftersträvar vinst. Skall svenska kyrkan nu komplettera kollekten på söndagar med att sälja obligationer med låg ränta för dem som drabbas av tänkande i ideell riktning och som inte vill ha högre ränta utan vill avstå från halva räntan? Ännu tokigare är det om man tänker efter, herr statsråd, med de statliga lotterierna. Hur skall man göra med dem? Där är det ju precis tvärtom. De gynnas mer än något annat ur skattemässig synpunkt. Där gör man inte den minsta arbetsinsats utan köper en lott och kan bli miljonär. Det tycker ni är så bra att de absolut skall ha den lägsta skattesatsen. Ni har i finansdepartementet fört en mycket ingående diskussion, och man är nu på väg att diskutera hur man rent tekniskt och skattemässigt skall lösa detta. Det är helt tokigt. Jag vill hävda, herr talman, att den verkligt vettiga besparing vi kunde göra vore att bespara oss spardelegationen och dess alla underliga förslag.

Herr talman! Men, Bengt K. Å. Johansson, det var just därför att det var ett så töntigt arbete man höll på med inom spardelegationen som de borgerliga ledamöterna lämnade den. Det räcker ju att se på de annonser som den har skickat ut tidigare. Nu kommer, tycker jag, det töntigaste av allt —att det på något sätt skulle vara ideellt att man avstår från 1 eller 2 92 ränta. Statsrådet kanske kan sin Bibel. Jag kan själv en del bibelcitat. I Matteus 25 kap., verserna 14-30, finns en liknelse om de anförtrodda talenterna. I Lukas 19 kap. talar samma liknelse om de tio punden. I dessa liknelser förebrår Jesus just den anställde som går ut och gräver ned sitt pund, medan han prisar den som fördubblar avkastningen. Jesus förebrådde således den tjänare som hade gått och grävt ned sitt pund, och sade: Du kunde åtminstone ha gått in på banken och då fått ränta. Här kallar man det för ideellt att avstå från räntan och då gör man precis tvärtom.
Herr talman! Jag är inte lika bibelsprängd som Hugo Hegeland. Men om jag minns rätt finns det en allmän aversion mot räntor och den typen av inkomster i Bibeln. Men det kanske är en delvis annan fråga.
Herr talman! Jesus predikade i och för sig aldrig mot att ta räntor. I början gjorde katolska kyrkan det — det är alldeles riktigt. Men så upptäckte man att man förlorade mycket pengar på att inte ta ränta. Då satte man det i stället i system. Man har gjort enorma pengar på det. Men inte nog med det. Då satte man senare i gång med avlatshandel. Bakom det underliga betraktelsesättet, som man på allvar diskuterar i spardelegationen, ligger den väldigt moraliskt betonade synen att ränta på pengar är någonting fult. Om du begär lägre ränta, är du plötsligt moraliskt högtstående. Nu skall man gå ut och locka med dessa lågränteobligationer, där vi avstår från 1 eller 2 70. Man tar sig för pannan! Det pågår många underligheter i detta land. Sedan har vi underligheter åt andra hållet, och det är kanske viktigt för att balansera atmosfären i Sverige, som lockar till leende och kanske också till medlidande.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är närmast marginaleffekterna. Jag får i svaret besked om att problemen skall rättas till på annat håll inom studiemedelssystemet. Men det är regeringen som har lagt fram förslaget om bostadsstöd till ungdomar, och det är regeringen som har tillsatt utredningen för att se över studiemedelssystemet. Och det är ganska konstigt att när regeringen lägger fram förslag, då har man tydligen inte några funderingar över vilka effekter som förslaget får. Jag påvisar marginaleffekter på 118 Zo. Naturligtvis kan bostadsministern tycka att det ur hans synpunkt är ett ogynnsamt räkneexempel, men det finns där och torde beröra 10 000-15 000 studenter, efter vad vi har kunnat förstå av de beräkningar som vi har gjort. Man kan också befara att det hela kan bli ännu värre. Det pågår ju diskussioner om våra skatter. Och om socialdemokraterna och folkpartiet kommer till en uppgörelse och får som de vill, då gäller det grundavdragen. Tas de bort blir faktiskt den här effekten ännu värre. De pengar som studenterna får mer i fickan genom bostadsstödet kommer att ätas upp av en sådan förändring. Jag tycker att det vore rimligt om bostadsministern här i svaret hade sagt att man skulle ta sig en ytterligare funderare på om man inte måste ändra beloppsgränserna.

Herr talman! Huruvida marginaleffekterna är ringa är en bedömningsfråga. Vi har ändå påvisat att det förekommer fall där det rör sig om 118 20. Med all respekt för bostadsministerns förmåga att räkna — jag vet att det här är besvärligt beroende på de system vi har — vill jag påminna om att det i andra sammanhang har sagts att studiemedelssystemet måste bli enklare. Det är där svårigheterna i räkneexemplen kommer in. Men av sista delen av bostadsministerns inlägg nyss förstår jag att även om man säger att det här skall beaktas vid studiemedelsöversynen, så menar bostadsministern därmed inte att det måste göras någon förändring i detta avseende. Man kommer således även i fortsättningen att acceptera sådana marginaleffekter som jag har beskrivit.

Herr talman! När bostadsministern pratar om köpkraften är det naturligtvis så att det i dessa exempel kan röra sig om större köpkraft för de studerande ungdomarna. Men man skall betänka att studiemedlen till största delen är lånade pengar. Det är som bekant bara 7 90 av studiemedlen som utgår i form av bidrag. Detta innebär att den köpkraft som studerande ungdomar anser sig ha skall så småningom betalas tillbaka med indexuppräkning. Och jag hävdar fortfarande att de sammanlagda effekterna inte saknar intresse. Detta kommer inte att stimulera de studerande till att skaffa sig extrainkomster. Vi vet alla att studiemedlens storlek är sådan att det faktiskt förutsätts att studerande skaffar sig extrainkomster för att de skall kunna klara sig. Det här systemet stimulerar som sagt inte härtill, utan snarare måste ungdomarna säga sig att de bör avstå från extrainkomster, när det blir marginaleffekter av detta slag.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. I svaret hänvisar bostadsministern till den utredning som arbetar med den här problematiken. Det är i och för sig naturligt, men jag tycker ändå att bostadsministern, trots den pågående utredningen, kunde ha gett uttryck för om regeringen betraktar den drastiska utvecklingen då det gäller lokalhyror i Stockholm som ett allvarligt problem och om det är regeringens avsikt att försöka få till stånd åtgärder, mot denna utveckling, gärna med utgångspunkt idet utredningsarbete som pågår. Nu lämnas vi litet grand i sticket — vi får inte veta vad regeringen egentligen tycker i den här frågan. Jag drar ändå slutsatsen att regeringen anser att man måste göra någonting åt lokalhyrorna i Stockholm, och jag hoppas att det är en riktig slutsats. Om det är regeringens avsikt att försöka hejda utvecklingen på det här området, upplever man samtidigt att det finns en risk för att medan gräset växer dör kon. Medan utredningen utreder, medan förslagen remissbehandlas osv., sker det ganska dramatiska saker i Stockholms innerstad och i andra liknande områden i landet. En annan tanke som slår en är att det finns risk för att den ena handen inte vet vad den andra gör — av regeringens händer. En utredning försöker komma till rätta med de här problemen. En statlig myndighet, byggnadsstyrelsen, höjer hyrorna drastiskt. I min fråga tog jag som exempel att byggnadsstyrelsen höjt hyran för Hemslöjdens butikslokaler vid Drottninggatan från 290 000 till 840 000 kr. 1. Är det regeringens avsikt att med utgångspunkt i det utredningsmaterial som kommer fram försöka få till stånd åtgärder mot denna hyresutveckling? 2. Bör inte regeringens egna myndigheter åtminstone under mellantiden medverka till att bromsa denna hyresutveckling?

Herr talman! Jag anser för min del inte att en hyreshöjning från 290 000 kr. till 840 000 kr. per år är en resonabel hyreshöjning ens om den sker i två etapper. Om man skulle leka med tanken att utredningen skulle komma fram till att hyresutvecklingen i Stockholms innerstad inte är oroväckande, framstår byggnadsstyrelsen som ett enastående fall med den dramatiska höjning som jag här har gett exempel på. Annars anser bostadsministern att en hyreshöjning av det här slaget är naturlig och t.o.m. förmånlig, för det var ungefär så det lät i hans inlägg. I så fall, herr talman, är det kanske bostadsministerns och regeringens inställning som är oroväckande. Då må alla små butiker och liknande i Stockholms innerstad bevara sig, för då kan de inte räkna med något stöd från regeringen i sådana här frågor. Såvitt gäller hemslöjden är det så att inte heller jag broderar. Däremot vet jag att hemslöjdens verksamhet är allvarligt hotad genom den här hyreshöjningen.

Herr talman! För det första har jag inte ifrågasatt om den här hyreshöjningen är marknadsmässig. Jag har just befarat att den är det. Då visar detta att hyresutvecklingen i Stockholms innerstad är oroväckande. För det andra kanske man bör säga i det konkreta fallet att de kvadratmeterhyror som bostadsministern nämnde såvitt jag vet inte gällde bara butikslokaler utan inkluderade lagerutrymmen och annat som alltså inte har riktigt samma höga värde. Jag bedömer alltså detta som ett ganska dramatiskt exempel på hur höga hyreshöjningar kan bli. Jag drar kanske ändå slutsatsen att även bostadsministern misstänker att hyresutvecklingen i Stockholms innerstad är ganska osund och rätt oroväckande. Jag tror jag vågar säga att om det kommer konkreta och positiva förslag till åtgärder för att råda bot på detta problem, kommer i alla fall vi i centern att ställa oss bakom dem.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern även för svaret på denna fråga. Det är naturligtvis alldeles riktigt att bristen på bostäder är ett mycket viktigt problem i Stockholmsregionen. Det bör mötas dels med en effektivare regionalpolitik som inte gör det nödvändigt för fullt så många som tidigare att flytta hit för att få jobb, dels — naturligtvis — med ett framtagande av fler bostäder i den här regionen. Ett annat mycket stort problem är den stora obalansen när det gäller arbetstillfällen i olika delar av regionen. Det gäller framför allt fördelningen mellan norr och söder. Nu har, åtminstone enligt massmedia, den delegation som bostadsministern nämner och länsarbetsnämnden beslutat om ett totalstopp för byggande av industrioch kontorsfastigheter. Det här stoppet skulle, om det nu blir så totalt som man har framställt det hela, vara detsamma som att lägga en förlamande hand över de ansträngningar som ändå görs när det gäller att få en bättre fördelning av arbetstillfällena i Stockholmsregionen. Det uppfattas t.ex. som ett hot mot det forskarhus som man planerar att bygga vid Huddinge sjukhus och som utgör en del av ett mycket viktigt projekt som har en mycket stimulerande effekt på hela södra delen av regionen. Det har också tolkats som ett hot mot utbyggnaden av Saab-Scanias anläggning i Södertälje — och då skall man veta att Södertälje har den största arbetslösheten i Stockholms län! Motsvarande effekt får detta på andra planer när det gäller att försöka skapa fler arbetstillfällen i söder och att kanske åstadkomma en omfördelning mellan norr och söder i Stockholmsregionen. Det är bakgrunden till min fråga. Bostadsministern avslutar svaret med att hänvisa till att man kommer att ta sådana här hänsyn. Törs jag då tolka det så, att önskemålet i min fråga, nämligen att man inte låter det här stoppet bli ett hinder när det gäller att skapa arbetsplatser i de delar av länet där det råder brist på sådana, kommer att tillgodoses?

Herr talman! Det är mycket viktigt att ett sådant här stopp hanteras med förnuft — det är någonting som regeringen uttalar sig för i andra sammanhang, och det kanske också får gälla här. Detta byggstopp får inte gå ut över strävandena att åstadkomma en bättre regional balans. Om det går att lösa problemet genom omfördelning av olika projekt är det bra, men det undandrar sig min bedömning att säga om det verkligen är möjligt. Om det skulle visa sig att ett antal viktiga projekt för södra regionens del hindras på grund av detta stopp, är det nödvändigt att ta upp 70-procentsgränsen till prövning. Någonting som närmast blir en princip får inte innebära negativa konsekvenser för utvecklingen mot en mera balanserad Stockholmsregion. — Prot. 1986/87:90 Jag hoppas att bostadsministern, hans senaste uttalande till trots, är 19 mars 1987 beredd att medverka till att detta stopp inte får sådana konsekvenser som jag har befarat. Om ombyggnadsverksamheten

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga som jag tolkar positivt. Anledningen till att jag har ställt frågan är den kraftiga och snabba 65 minskningen av bostadslånen för ombyggnad som skapar allvarliga problem. Även ombyggnader som snabbt skulle ge ett välbehövligt nytillskott av lägenheter i exempelvis Göteborg har nu stoppats av länsbostadsnämnden med hänvisning till regeringsbeslutet den 18 december 1986. Jag har under ett antal veckor kunnat ta del av flera konkreta exempel som visar att så är fallet. I min fråga till statsrådet har jag gett exempel på projekt som har stoppats och därigenom försvårat möjligheterna att snabbt få fram nya lägenheter till framför allt ungdomar. Det gäller studenthemmet Jeriko, en f. d. kyrka som skulle byggas om till bostäder och nyskapandet av elevbostäder vid Nya Varvet. Det kan knappast vara möjligt att regeringen lägger fram en proposition om ombyggnadslån och en om ungdomsbostäder som strider mot varandra. Det finns också en hel del andra exempel. I stadsdelen Haga i Göteborg finns fastigheter där ombyggnadslån redan är beviljade och klara, men där ombyggnaden inte kan starta, därför att inga medel nu finns till grundförstärkningslån. Resultatet blir att ombyggnaden helt stoppas därför att grundförstärkningsarbeten givetvis är en förutsättning för att bostäder skall kunna iordningställas. Enligt riksdagsbeslut skulle stor hänsyn tas till pågående och föregående ombyggnadsverksamhet. Det som nu sker i Göteborg har visat att så inte är fallet. Jag har utgått ifrån att även statsrådet har velat verka för att riksdagens mål skall uppnås, och det är positivt att statsrådet har gett besked om att ett ingripande kommer att ske, som är avsett att förändra situationen i Göteborg. Jag vill slutligen fråga: Kommer det förväntade regeringsingripandet att ske inom en snar framtid?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

Det är möjligt att de regler som länsbostadsnämnden har arbetat efter har gjort att det hela blivit otympligt. Men å andra sidan är det inte fel att försöka ge ett preliminärt besked till byggare och hyresgäster om att en ombyggnad beräknas kunna gå igenom. Det är nödvändigt med litet varsel för att projektet skall kunna förberedas. Den viktigaste anledningen till att det har blivit problem i Göteborg är den snabba omkastning som regeringen gjort när det gäller hanteringen av lånen. Den har skapat grunden till problemen. Men jag är positiv till att statsrådet nu har gett besked om att beslut är på väg som skall kunna mildra de uppkomna effekterna.

Herr talman! Kurt Ove Johansson har frågat mig om jag är beredd att ge mitt stöd till tanken på att verksamheten vid Kockums civila fartygsproduktion dokumenteras för framtiden. Under det senaste årtiondet har insikten om betydelsen av vårt kulturarv fått nya dimensioner och en förankring långt utanför de kretsar som traditionellt har till uppgift att dokumentera samhällsutvecklingen. Det svenska museiväsendet har genom SAMDOK - sammanslutningen för samtidsdokumentation vid de kulturhistoriska museerna — organiserat en planmässig inventering av arbetsprocesser och arbetsmiljöer inom olika näringsgrenar, som kontinuerligt avsätter värdefulla resultat. Arbetet utförs huvudsakligen av de regionala museerna, som ofta samverkar med de fackliga organisationerna på de arbetsplatser som dokumenteras. I ”Gräv där Du står”-cirklar fördjupas det lokala engagemanget, vilket är en förutsättning för att projekt av denna typ skall ge den allsidiga belysning av svenskt arbetsliv som eftersträvas. När det gäller Kockums har jag inhämtat att Malmö museer redan har planerat ett större dokumentationsprojekt och att en arbetsgrupp från varvet samarbetar med Sjöfartsmuseet. Det kan förutsättas att övriga berörda parter i Malmö är villiga att medverka till genomförandet av detta projekt, som jag själv betraktar som angeläget.

Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på frågan. Det var i mitten av november förra året som ett par ledande socialdemokrater i en motion till kommunfullmäktige i Malmö tog upp tanken om dokumentation av verksamheten vid Kockums varv. Motionen har ännu inte behandlats i fullmäktige och det är väl bara att hoppas att den borgerliga majoriteten i kommunen inte sätter några käppar i hjulet, även om projektets genomförande kostar en del pengar. När den civila fartygsproduktionen vid Kockums läggs ned, avslutas en betydande epok i svenskt fartygsbyggande. Denna kunskap måste dokumenteras för framtiden. Det måste ligga i hela landets intresse att så sker. Det är riktigt som kulturministern säger i sitt svar att intresset i Malmö museer är stort för idén och att vissa förberedelser har gjorts för dokumentation. Jag har inte ställt någon fråga av ekonomisk art till kulturministern. Det är knappast meningsfullt innan kommunfullmäktige beslutar i frågan. Det viktigaste just nu är stöd för tanken att dokumentera verksamheten vid Kockums varv, och det stödet har kulturministern uttalat i sitt svar. Det är mycket tillfredsställande. Det moraliska stödet, om jag så får uttrycka det, har säkerligen stor betydelse för frågans fortsatta behandling.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag anser att uppdelningen av handläggningen av statens personalpolitik på två departement är lämplig. Hur ärendena skall vara fördelade mellan departementen är en fråga för regeringen. Uppdelningen av de personalpolitiska frågorna på civildepartementet och finansdepartementet är helt ändamålsenlig. Alf Wennerfors ställde en liknande fråga till statsministern i oktober 1985. Svaret är detsamma nu som då. Därefter kan tilläggas att arbetsfördelningen visat sig vara ändamålsenlig i sak och fungerande i praktiken.
Herr talman! Jag vill först tacka för svaret, även om jag är litet förbryllad. Civilministern är ju personalchef för väldigt många anställda i staten, och det är märkligt att en så betydelsefull personalchef inte får sköta lönepolitiken. Det finns nog ingen arbetsplats i Sverige där man har ordnat det så tokigt, så opraktiskt, så ineffektivt, så ologiskt och så oprofessionellt som ni har gjort det inom regeringen. Och det märkliga är att statsrådet måste ha en annan uppfattning, eftersom statsrådet har skrivit på ett annat sätt i propositionen 219 från 1984/85, som handlar om statlig personalpolitik. Det genomgående temat där var att personalpolitik och lönepolitik hör ihop. På s. 8 i propositionen sägs: ”Det finns nära samband mellan den statliga lönepolitiken och möjligheterna att få rätt personal i den statliga verksamheten.” På s. 10 sägs om chefsrekryteringen hur viktigt det är att lönepolitiken hänger ihop med personalpolitiken. Jag skulle alltså vilja fråga herr statsrådet: Gör man alltså fel i svenskt näringsliv när man samtidigt diskuterar kontantlön, anställningstrygghet, utbildningsoch utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter, lunch, företagshälsovård, medbestämmande, jämställdhet och allt vad det nu kan vara, då man skall anställa en person? Är det fel som man gör i hela arbetslivet i övrigt? En andra fråga: Vad tycker exempelvis arbetsgivarverket om det här?
Herr talman! Det finns säkert svårare uppdelningar att göra i politiken och förvaltningen än att konstatera att lönepolitiken är nära kopplad till den ekonomiska politiken, som handhas av finansdepartementet, och att personalpolitiken är nära kopplad till frågor om ledning, styrning och organisation, alltså förvaltningen, som handhas av civildepartementet. I övrigt är Alf Wennerfors välkommen att ställa alla de frågor när det gäller sakinnehållet i personalpolitiken som han kan ha anledning att ställa, så skall jag svara på dem.
Herr talman! Men, herr statsrådet, då borde väl ändå personalpolitiken höra till löneministerns verksamhetsområde och ligga i finansdepartementet och inte i ett helt annat departement. Det är så byråkratiskt ordnat som det någonsin kan bli. Det kan ju ändå inte vara ett led i det förnyelsearbete som statsrådet leder inom den offentliga sektorn. Jag vore tacksam om statsrådet svarade på den andra frågan: Vad säger arbetsgivarverket, som har att vända sig till två olika departement i exakt samma fråga?

Herr talman! Före frågestunden svarade Kjell Nilsson på våra propåer i motioner och reservationer. Han sade då att vi har stora faror framför oss och att det nu anslås pengar. Men egentligen erkänner inte Kjell Nilsson och utskottsmajoriteten i sitt betänkande att det är stora och allvarliga faror som väntar oss, ja, som finns redan i dag, och att pengarna inte räcker till. Dessutom fick jag en känsla av att Kjell Nilsson och utskottet anser att hänsynen till statsbudgeten hindrar ytterligare satsningar på arbetarskydds styrelsen och arbetsmiljöarbetet i stort. Jag vill då erinra Kjell Nilsson om att flera av de förslag vi ställt från vpk:s sida har gällt att de arbetande skall få större möjligheter att hävda sina arbetsmiljöintressen — det kostar ingenting i statsbudgeten; men det kan ju hända att det är så, Kjell Nilsson, att ni också har ansvaret för kapitalets pengar och försöker skydda dem? Det är kanske det som ligger bakom? När det gäller de psykosociala frågorna hänvisar man alltid till forskning. Nu är forskning på modet. Jag är inte mot forskning — tvärtom. Men om man forskar och inte gör någonting av de resultat som man genom forskningen redan kommit fram till är det verkligen beklämmande. Det handlar alltså om makten över de resultat som forskningen kommer fram till. När det gäller maktfrågornas betydelse för den psykosociala arbetsmiljön är redan i dag så mycket belagt, inte minst på MBL-området, att man vet att man skulle kunna åstadkomma en bättre psykosocial miljö genom att stärka de fackliga organisationernas och skyddsombudens makt. Samma sak gäller belastningsskadorna. Man har år efter år sagt att dessa frågor är prioriterade i forskningshänseende och att man ger ut föreskrifter i den takt man kan. Men det finns andra åtgärder att vidta. Man kan nämligen låta den som har den bästa kunskapen bestämma, och de frågorna undviker utskottet, socialdemokratin och Kjell Nilsson konsekvent — till skydd för vem? Detsamma gäller gränsvärdena. Det är precis som om Kjell Nilsson ansåg att de skulle vara bra som de är, när t.o.m. arbetsmarknadsministern skall göra en utredning av hur det skulle slå ekonomiskt och från hälsosynpunkt att halvera gränsvärdena för lösningsmedel i arbetsmiljö. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Så till sist bara några ord om asbestfrågan. När de människor som har drabbats av asbestskador nu vill ha en liten ersättning — det kan vara bra att ha när man har råkat så illa ut — kan utskottet inte ens uppmana regeringen att ta initiativ till det. Det visar på en viss passivitet i inställningen när det gäller arbetsmiljöproblemen och den sociala hänsynen till de människor som har drabbats.

Herr talman! Kjell-Arne Welin tog i sin replik upp omplacering av kvinnor som har arbetsuppgifter som är olämpliga under havandeskapstiden. Vi har även tidigare diskuterat denna fråga, och jag vill gärna understryka att det finns regler som innebär att havandeskapspenning skall utgå om man inte hittar ett annat arbete som kan vara lämpligare för kvinnan i den situationen. De psykosociala frågorna är ett prioriterat område där forskning pågår och där man lägger ned alla resurser som står till buds för att klara de mycket svåra frågorna. Det kommer säkert att ta lång tid innan man har lyckats med detta. Jag tror inte att vi i utskottet har så mycket delade meningar om dessa stora frågor. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och motionärerna tror jag är att man vill lösa detta på olika sätt. Vi tycker inte att man vid alla dessa tillfällen behöver gå till regeringen och ge den till känna, utan det finns redan initierat vad man vill göra. Sedan till frågan om testresultaten, Ulla Tillander. Vi menar att det finns så mycket som talar för att de kommer att bli offentliga, och vi vill gärna ha dem offentliga. Sekretesslagen lägger ibland hinder för detta, och det får vi acceptera. Önskemålet är dock att så många som möjligt av resultaten skall bli offentliga och på det sättet komma till de breda gruppernas kännedom. Lars-Ove Hagberg säger att vi har stora, allvarliga frågor framför oss. Ja, visst har vi det. Jag sade i mitt inledningsanförande att belastningsskadorna är ett sådant svårlöst problem som verkligen är högt prioriterat. Detsamma gäller de psykosociala frågorna. Alla resurser som finns används för att lösa dessa problem. Sedan har vi, Lars-Ove Hagberg, delade meningar om var gränsen för skyddsombudens rätt att avstänga arbeten och annat skall gå. Vi tror för vår del i utskottsmajoriteten — och det är bara kommunisterna som har en annan uppfattning — att denna fråga i dag är väl avvägd. Jag tror inte heller att skyddsombuden är så tilltalade av att få orimliga krav på sig som innebär att de skulle ha makt att fälla avgörandet där experterna och yrkesinspektionen inte kan bedöma frågan. Det vore inte bra. Det är väl avvägt som det är nu.
Herr talman! När det gäller testresultat för bildskärmar efterlyser man ju ett offentliggörande och en total öppenhet i redovisning och debatt. Rent psykologiskt betyder det mycket att allt redovisas öppet. Känslan av osäkerhet och otrygghet ökar om man får intrycket att allt inte kan redovisas öppet. Vi tycker därför att det är angeläget att man offentliggör testresultaten.

Herr talman! Vi prioriterar detta område. Men, Kjell Nilsson, vad händer nu på detta avgörande område där vi kanske är överens om att det föreligger problem? Jo, man forskar och man kanske lämnar ut en eller annan föreskrift. Däremot vill man varken från socialdemokratiskt eller borgerligt håll ge lagen en annan inriktning — så att de som arbetar och drabbas och framför allt deras företrädare som skyddsombud kan ta ansvaret och säga att denna arbetsprocess är fel och att denna arbetsorganisation kommer att bli fel, den kommer att skapa arbetsmiljöproblem, förslitningsskador och psykosociala problem. Nej, det skall avgöras av experter. Det är en fruktansvärd nedvärdering av skyddsombuden som Kjell Nilsson gör när han säger att de inte vill ta detta ansvar och uttala sig om miljön. Nej, nog måste man ha en något annan inställning till arbetsmiljölagen. Jag vill också erinra Kjell Nilsson om att vid Landsorganisationens kongress i höstas framfördes kraftig kritik mot arbetsmiljön och arbetsmiljölagstiftningen. Man krävde t.o.m. en snabbutredning om arbetsmiljölagstiftningen. Visst finns det människor på den arbetande sidan som är beredda att ta ansvar, t.o.m. ombud vid Landsorganisationens kongress. Så jag vet inte vad som är mest isolerat från verkligheten, om det är socialutskottets ledamöter eller den mening som jag förfäktar.
Herr talman! Låt mig säga till Ulla Tillander att när en myndighet gör ett test gäller sekretesslagen, och då kan resultatet inte i alla delar bli offentligt. Där finns en begränsning, och det får vi acceptera. Sedan till Lars-Ove Hagberg: Jag har inte det minsta nedvärderat skyddsombuden. De gör en fantastiskt fin insats. Men majoriteten i utskottet anser att deras stoppningsplikt, när de får gå in och avbryta ett arbete, är väl avvägd. Vi vet ju också att det är bara tillfälligt som skyddsombudens uppfattning gäller, nämligen intill dess yrkesinspektionen har kommit till platsen och antingen fastställer stoppet eller upphäver det. Vi tror att det är en riktig avvägning mellan olika instanser på arbetsmiljöns område. Att LO riktar kraftig kritik mot många arbetsmiljöer vet vi. Vi satsar också ordentligt på forskning och ökad tillsyn, för att få bättre arbetsmiljöer i vårt samhälle. Det är därför det anslås rejäla summor pengar på att lösa problemen, och det hoppas jag att vi skall kunna göra tillsammans.

Herr talman! Riskerna med asbesthantering har varit kända i åtskilliga årtionden. På senare år har krafttag gjorts för att vi skall få ett slut på asbestanvändningen. Trots detta kommer vi att ha asbesten kvar i vårt samhälle lång tid framöver. Vi har byggnader, maskiner m.m. som innehåller asbest, och dessa måste bytas ut så småningom. För att skydda dem som skall sanera dessa olika områden har det tillkommit rigorösa bestämmelser. Följs dessa, skall ingen framöver behöva utsättas för asbestdamm och ingen ny exponering skall behöva bidra till fler sjukdomsfall. Ändå kommer fler och fler att drabbas av sjukdomar orsakade av asbestfibrer. Det kan ta upp till 20 år efter en asbestexponering innan sjukdomen visar sig. Ingen kan i dag förutse konsekvenserna av asbestens skadeverkningar. Den nu diskuterade överenskommelsen ger dem som fått pleuraplack konstaterad en ideell ersättning om sjukdomen inträtt efter 1974. Det har i många fall varit svårt att fastställa såväl orsak som tidpunkt för sjukdomen. Hälsokontroller har inte givit något entydigt svar. Ospecifika lungsäcksförtjockningar har efter ett flertal år utvecklats till typisk pleuraplack. När diagnosen slutligen har fastställts, har yppandedagen alltså varit flera år tidigare, vilket har medfört orättvisor och bekymmer när ersättning skall erhållas. Också de som har en yppandedag före 1974 ställs utanför överenskommelsen mellan SAF, LO och PTK. Jag har erfarit att Statsanställdas förbund och staten har enats om en ersättning för asbestskador utan angivande av tidsgränser. Därför blir orättvisorna desto större. Det har betydelse inte bara inom vilken tidsgräns sjukdomen har yppat sig utan också vid vilket företag exponeringen skett och vilket förbund man tillhört. Människor som har fått diagnosen pleuraplack fastställd vet att de varit utsatta för asbestexponering. Det har satt sina spår, och oron inför framtiden för vad en sådan exponering kan innebära i form av andra asbestbetingade sjukdomar är stor. Den ideella ersättningen på 10 000 kr. kan aldrig ersätta hälsan, men kan lindra verkningarna av den tragedi som asbest utgör. Det är av största vikt att alla som är drabbade får lika ersättning. Det krävs en generösare tolkning av överenskommelsen. Människor skall inte, förutom besväret med sin sjukdom, också behöva kämpa för att få en likvärdig ersättning. Herr talman! Visserligen anförde Kjell Nilsson att han tror att parterna skall lösa detta problem, men vi motionärer hade hoppats att utskottet skulle ställa sig bakom en lösning när det gäller denna orättvisa överenskommelse. Det krävs påtryckningar. Vi kan här och nu uttala en förhoppning om att parterna snarast kommer fram till en generösare tolkning av överenskommelsen. Vi motionärer kommer att följa frågan. Om man inte kommer till någon lösning, återstår endast en lagstiftning.
Herr talman! Det är precis som Birthe Sörestedt säger, att på den offentliga sektorn har man kommit överens via ett centralt avtal om dessa asbestskador, där ingen faller utanför ramen. I utskottet tycker vi att det i första hand bör ankomma på parterna på arbetsmarknaden att också på den privata sektorn lösa detta problem. Det borde kunna gå. Jag förutsätter att det vi säger här kommer till parternas kännedom. Är det så att det inte sker någon förbättring, brukar vi göra så i detta utskott att vi skärper tonen nästa gång. Jag är för min del beredd att förorda en skärpning i den händelse att problemet inte kan redas ut till nästa gång vi diskuterar denna fråga.

Herr talman! Är tobaken och tobaksbruk politik? Jag ställer frågan därför att man ibland, i alla partier, hör röster som hävdar att tobak och tobaksbruk skulle vara befriat från partipolitiska etiketter. Det har alltid förvånat mig, därför att jag vet att tobakens skadeverkningar, precis som ohälsa och för tidig död i övrigt, drabbar vissa grupper mer än andra. Partier och partipolitik har vi för att främja vissa saker, och/eller skydda och stödja vissa grupper. Olika partier har olika intressen att värna om, och grunden för detta är den ideologi som resp. partis ståndpunkter vilar på. I dag när vi diskuterar rökfri arbetsmiljö så ställer jag mig frågan: Vilka intressen främjar man om man intar majoritetens eller reservanternas uppfattning? Hur stämmer det intresset överens med ens grundläggande värderingar? För att få svar på det krävs att man analyserar problemet rökning. I början av seklet var rökning en herrlast. Tobak förknippades med herrum, kontor, kaféer och nöjeslokaler. För kvinnor i allmänhet stod regeln fast ”kvinnor skall inte röka”. Så började kvinnor frigöra sig, började förvärvsarbeta, och cigaretten kom bl.a. att markera en självständighet. I jämställdhetens spår följde också ett ”jämställt” rökbeteende. Under 1960 och 1970-talen har antalet dagligrökare bland män minskat kraftigt. För kvinnors del ser bilden annorlunda ut: Där ökade rökningen kraftigt under 1960-talet, under 1970-talet blev det en stagnation och under de allra senaste åren kan vi skönja en minskning. Den huvudsakliga förklaringen till detta ligger säkert i de senaste 20 årens omfattande arbete för att begränsa tobaksrökningen. I den generation som vuxit upp med tobaksupplysning omkring sig blir allt färre rökare, och det gäller såväl pojkar som flickor. Könsskillnaden håller alltså gradvis på att suddas ut. Samtidigt finns allt tydligare tecken på att rökning är vanligare bland människor med låg utbildning i jämförelse med högutbildade. Arbetare är t.ex. betydligt oftare dagligrökare än tjänstemän. Tendensen är densamma för båda könen. Under tiden närmast efter andra världskriget var rökning betydligt vanligare hos båda könen bland välbeställda och högutbildade, medan det i dag alltså är tvärtom. Vi har börjat få en annan och mer alarmerande utveckling, nämligen att flertalet av de kvinnor, som har den lägsta teoretiska utbildningen och yrkesnivån, trots all upplysning blir rökare. Men detta är inte unikt bland kvinnor. Samma utveckling gäller även bland männen. Rökningen tenderar att bli en klassfråga. Lågavlönade män och kvinnor med låg utbildning är oftare rökare än andra. Vi har alltså börjat att få en ojämlikhet i rökvanorna som inte är könsbunden, bortsett från att kvinnor oftare än män är lågavlönade och lågutbildade. De här grupperna behöver tydligare och mer konkreta budskap än teoretisk medicinsk information. Man kan också ställa sig frågan varför vi inte når de här grupperna. Man kan förstås hävda att de inte tar emot informationen. Men så enkel är inte sanningen. Man kan tänka efter en smula: Vad betyder det t.ex. för ett sjukvårdsbiträde att röka? Jo, en stunds rast och vila. Det kan under en dag bli ganska många raster, mycket tid som så att säga går upp i rök. Men kanske är det den tiden som behövs för att hon — för det är ofta en hon — skall orka med det tunga vårdjobbet. Då är förstås det primära att förändra arbetet, och sedan blir förmodligen motivationen att sluta röka större. Att förändra arbetet, att ha flera lyftar, att ha mer personal, att göra arbetet roligare — det är politiska åtgärder som man i det här sammanhanget inte får glömma bort. Den här sortens debatt blir annars så oerhört lätt förbud och pekpinnar. Men parallellt med att förändra arbetets innehåll måste man vidta andra åtgärder. Många rökare behöver en knuff som stöd. Att begränsa rökning på arbetsplatser är en viktig uppgift för företagshälsovård och arbetsmiljöansvariga. Men i dag upplever båda dessa parter att man inte har makt och myndighet att göra detta. Vad man kan stödja sig på är socialstyrelsens och arbetarskyddsstyrelsens råd och anvisningar. Arbetsmiljölagen är inte tillämplig, eftersom frågan om tobaksrökning uttryckligen undantogs i förarbetena i lagen. De allmänna råden från arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen är bara rekommendationer. Detta är ett dilemma som inte minst den relativt nytillträdde generaldirektören för arbetarskyddsstyrelsen har pekat på. Till denna bild av den rökande som drabbad kommer problemet med den passiva rökningen. Här är det lättare att motivera restriktioner. Man kan nämligen alltid hävda att rökningen är min ensak, en integritetsfråga så länge den bara rör mig själv. Men när skadorna sprider sig, när jag skadar andra, då blir det privata ett samhällsproblem. Då blir det mera legitimt att diskutera olika slags åtgärder. Nu hävdar majoriteten i utskottet att man ställer sig bakom målet i min motion §0717 men att man förlitar sig på parterna på arbetsmarknaden. Man hänvisar bl.a. till en tvåårig upplysningskampanj, och en sådan kan i och för sig vara bra. Men med mitt resonemang att för det första vissa grupper — av vissa skäl — har svårt att ta emot information, för det andra den svagare parten, dvs. den icke-rökande, behöver stöd för att hävda sin rätt så kommer jag fram till att majoritetens uppfattning inte överensstämmer med mina värderingar. Och för att svara på frågan som jag ställde i inledningen så anser jag att majoriteten främjar ett befästande av de förhållanden som råder i dag och som jag tycker är ojämlika, medan reservation 13 främjar en utveckling emot bättre arbetsmiljö för den svagare parten och ger stöd åt den grupp som i dag inte riktigt kan ta del av olika typer av information. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 13.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 12 i det aktuella betänkandet. Under hösten förra året kontaktades jag av Föreningen för yrkesskadade. Representanterna för denna förening berättade för mig om sina problem med asbest. Det fick mig att skriva en motion med klämmen ”att riksdagen hos regeringen begär en prövning av förutsättningarna för att förbättra den materiella situationen för främst de asbestskadade som fått sin asbestbetingade sjukdom konstaterad före den 1 februari 1974”. Utskottsmajoriteten säger nej till detta förslag. Man talar om att det finns en skiljenämnd som skall avgöra dessa frågor. Det är inte helt korrekt, eftersom privatanställda som fått sin skada yppad före den 1 februari 1974 inte omfattas av detta skiljenämndsförfarande. De har alltså ingen möjlighet att använda denna metod. Man skall inte vara cynisk i en debatt i riksdagen, men många av de människor som har drabbats av asbest och fått sin sjukdom konstaterad före detta datum säger att de utgör en så liten grupp och snart kommer att avlida och att det är därför man inte vill lösa detta problem. 1964 utfärdade arbetarskyddsstyrelsen anvisningar för hur man skulle arbeta med asbest. Det var i och för sig gott och väl. Men vi kan konstatera att man långt in på 1970-talet arbetade med asbest på ett sätt som gjorde att anvisningarna i praktiken saknade betydelse. Ett mycket uppmärksammat fall gäller eternitfabriken i Lomma strax utanför Malmö. Jag har sett bilder från den arbetsplatsen, och jag har fått beskrivningar av personer som varit anställda där och av bekanta till de anställda. Man har därvid för mig beskrivit miljöer som jag inte trodde existerade på den svenska arbetsmarknaden under 1970-talet. Det är inga överord att påstå att både arbetsgivare och även fackliga organisationer nonchalerade asbesthotet under 1970-talet: arbetsgivarna därför att de ville fortsätta med driften och de fackliga organisationerna — och det är dokumenterat — därför att de var mer rädda om sitt medlemsantal än om sina medlemmars hälsa. Asbestsjukdomen skiljer sig från de flesta andra yrkesskador på det sättet, att även om man kommer ifrån den skadliga arbetsmiljön och slutar att arbeta med asbest, förvärras sjukdomen. Den stannar inte upp eller blir bättre, utan successivt förvärras sjukdomsbilden. Det är tragiskt att konstatera det, men många som avlidit eller kommer att avlida på grund av en asbestskada måste tillbringa sina sista levnadsår med syrgastuber eller i syretält för att kunna andas.

Det kunde inte ha kostat något mer än eventuellt ett porto. Jag tror att det hade fått den effekten att dessa människor, som anser sig vara en utsatt och undanskuffad grupp, i alla fall hade känt att någon tänkte på dem. Inte ens detta kostar man på sig. Jag tror inte riktigt på det resonemang som Kjell Nilsson har fört här i dag, där han förutsätter att parterna tar förnyade initiativ för att lösa problemen. Herr talman! Det är faktiskt förvånande att just socialdemokrater, folkpartister och centerpartister, som i andra sammanhang bildligt talat tar människor som har sociala problem på entreprenad eller står i kö för att hjälpa dem, i det här fallet inte gör någonting. Det hade inte kostat någonting att biträda dessa två motioner. Det handlar om människor som verkligen lider. Ni ömmar i andra sammanhang för människor med problem. Varför ömmar ni inte för denna lilla grupp?

Jag vill börja med att säga att det bakom Margit Gennsers interpellation ligger ett engagemang i mycket betydelsefulla frågor, ett engagemang som förvisso inte bara jag delar med henne. Det gäller ju här bl.a. domstolarnas självständighet i den dömande och i övrigt rättstillämpande verksamheten, något som av ålder ansetts vara av sådan betydelse för rättssäkerheten att regler härom tagits in i grundlag. Ett annat uttryck för samma inställning är att de ordinarie domarna i vårt land tillsätts av regeringen och i princip är oavsättliga. Dessa förhållanden visar på den ställning som rättskipningen intar i vårt samhälle. När det gäller den blivande utredningen om domarbanan m.m. har regeringen ännu inte fattat beslut om direktiven. Jag kan därför inte nu gå närmare in på utredningens uppdrag. Det är dock min avsikt att utredningen skall överväga frågor om domarbanans utformning och om rekrytering och meritvärdering på ett allsidigt och konstruktivt sätt. Det är givet att en sådan utredning måste göra sina bedömningar ur ett brett perspektiv med utgångspunkt i domstolarnas roll i samhället. Däremot har jag inte för avsikt att— kanske i motsats till vad Margit Gennser tycks förorda — låta utredningen omfatta också en sådan organisationsöversyn rörande domstolsväsendet som riksdagen förra våren hade att ta ställning till och som riksdagen då avvisade.

Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. I ett hänseende är vi överens, nämligen att frågan om domare, domares tillsättning och självständighet, och då också domstolarnas självständighet, är en förutsättning för en demokratisk rättsstat. En god lag och en vis domare är menige mans bästa skydd. Lagen och domaren skall skydda menige man mot mäktigare intressen, i dag ofta staten, så att menige man får sin rätt. Detta är något av grundstenarna i Olaus Petris än i dag så giltiga domarregler. De frågor jag tar upp är rekrytering av domare, meritvärdering vid tillsättning av domartjänster och avgången från domarbanan. Dessa frågor kan tyckas tekniska och anses ha liten effekt på rättssäkerheten. Men så är det inte alls. Domartillsättningar som renodlat bygger på att skicklighet skall sättas framför förtjänsten kan ge både positiva och negativa effekter. De positiva måste vägas noggrant mot de negativa. Vi skall ha skickliga domare, men vi skall också ha ”visa” domare. Detta är ofta, men inte alltid, samma sak. Hög meritering är väsentligt, men även lång erfarenhet ute i domstolarna mer i det tysta måste vägas in vid domartillsättningar. Begreppet ”skicklighet” kan missbrukas för att tillgodose snävt politiska, t.o.m. partipolitiska, intressen. Tyvärr är det så att våra domare i dag alltför mycket får sina erfarenheter i departementen. Deras skolning sker alltför mycket i den politiska hetluften, vilket präglar deras synsätt. Kanske gör det inte så mycket när vi har täta växlingar vid makten, men om ett parti har makten under lång tid leder denna karriärväg lätt till att den enskilde kan ha svårt att få sin rätt. Avser justitieministern att begära en allsidig belysning av denna typ av frågor vid rekrytering av domare? För herr Wickbom står väl inte fast vid följande uttalande: ”När en enskild står inför en myndighet eller domstol är det inte fråga om att denne skall få rätt gentemot myndigheten eller inte. Frågan gäller hur den enskildes intressen skall vägas mot andra mer oprecisa intressen.” I så fall har människor orsak att känna oro, och de känner också oro. Under det senaste året har jag mött allt fler frågor om Sverige och rätten i Sverige. Människor är oroliga över vad som hänt, inte minst i nu så aktuella vapenaffärer och vid utredningen av mordet på Olof Palme. Är polis, åklagare och domstolar fristående från regeringsmakten, frågar man sig allt oftare. Om denna undran och oro är berättigad eller inte, det skall vi inte diskutera här. Det är en fråga för konstitutionsutskottet och en rad andra utredningar som håller på att arbeta. Varför har jag tagit upp den här oron som jag möter ute bland vanligt folk? För att få publicitet? — Inte alls. Jag tar upp den för att om möjligt övertyga herr ministern om att det i dag är än viktigare än det kanske var för fem år sedan att en förändring av de regler som gäller vid domartillsättningar får en allsidig belysning och att den görs till föremål för en parlamentarisk utredning med deltagande av höga jurister och väl meriterade advokater. Det räcker inte, herr minister, med en enmansutredning utförd av en tekniskt väl bevandrad person. De frågor som i grunden skall lösas avser avvägningar av motstridiga krav. Det är just denna typ av avvägningar som de folkvalda är ansvariga för. Justitieministern säger i interpellationssvaret att ”det är dock min avsikt att utredningen skall överväga — — — rekrytering och meritvärdering på ett allsidigt och konstruktivt sätt. Det är givet att en sådan utredning måste göra sina bedömningar ur ett brett perspektiv med utgångspunkt i domstolarnas roll i samhället.” Här behövs verkligen konkretare besked. Allsidigt? Konstruktivt? Brett? Vad avses? Det är viktigt att vi i Sverige får en ingående diskussion om rättssäkerhet i vid bemärkelse och om minoriteters skydd. Nya regler för tillsättning av domare tillhör denna diskussion. Jag vill inte sticka under stol med att moderater och socialdemokrater ser på dessa frågor ur olika perspektiv — vi anser att det bl.a. är viktigt att skydda en minoritet mot majoritetsförtryck. Även majoriteter kan förtrycka! Statsministerns diskussion om ”medborgarrätt” ger majoriteten något av en absolut rätt. Skall vi i dag stärka tilliten till rättssamhället — och det behövs, det tror jag att vi är överens om — då måste herr justitieministern bl.a. se till att frågan om ändringar av domartillsättningar blir föremål för en parlamentarisk utredning. Begrav inte utredningen i teknik! Herr justitieminister! Blir det en parlamentarisk utredning? Jag ser inga motiv mot en sådan? Finns det sådana? Och ge mera konkreta exempel på vad justitieministern menar med brett perspektiv och en konstruktiv meritvärdering! Till sist: Interpellationssvaret, herr minister, sätter faktiskt ett viktigt problemii fokus. Det står bl.a. följande: ”att de ordinarie domarna i vårt land tillsätts av regeringen och i princip är oavsättliga. Dessa förhållanden visar på den ställning som rättskipningen intar i vårt samhälle.” Slutsatsen kan bli att de styrande kan påverka domstolarna alltför mycket. Har justitieministern övervägt andra tillsättningsmöjligheter?
Fru talman! Margit Gennser tar upp en rad konstitutionella frågor om minoritetsskydd och annat, som jag inte skall debattera i det här sammanhanget. Jag skall bara ta upp några detaljer i Margit Gennsers inlägg. Till en början vill jag säga att tjänstgöring i departement, utredningar, riksdagsutskott osv. har gammal hävd i traditionen inom svenskt rättsväsende och är ett positivt inslag där. Det är en ordning som vi inte skall frångå. Utredningens sammansättning är inte bestämd ännu, och jag återkommer till den när direktiven är klara.
Fru talman! Jag sade att det finns avvägningsfrågor, herr justitieminister, och vi måste ha en avvägning av om det är i huvudsak arbete i departement som är det viktiga eller om det också är viktigt att bli bekant med människors vardag. Domstolar och rätt är faktiskt i första hand till för människor, inte för staten. Här i Sverige balanserar vi ovanligt mycket mot tjänstgöring i departement och utredningar. Jag vill inte säga att det är fel att ha tjänstgjort i departement och utredningar, men jag har sagt att det kanske blir för mycket av den varan och att det måste göras en annan avvägning. Annars finns det risk för att man bara ser politikernas aspekter på problemen. Den andra fråga som jag tog upp har naturligtvis konstitutionell laddning.

Därför vill jag — även om justitieministern i dag ännu inte bestämt sig — skicka med detta på vägen: Försök inte begrava denna utomordentligt viktiga konstitutionella fråga i en teknisk utredning med en teknokrat — det finns även juridiska teknokrater. Jag vill också ta upp frågan om skicklighet. Skicklighet kan tyvärr ofta bedömas relativt subjektivt, allra helst som vi har ändrat betygsättningen t.ex. inom de juridiska fakulteterna. Vi har inte så graderade betyg i dag. Därför är det inte bra att bara ha ett enda kriterium. Det gäller faktiskt att se till att balansera olika intressen mot varandra även vid domartillsättningar.

Fru talman! Bo Hammar har frågat mig om jag är beredd att utforma klara direktiv om arkivering av säkerhetspolisens material. För säkerhetspolisens arkiv finns i dag ett beslut av regeringen från 1961 med vissa bestämmelser om gallring av materialet m.m. Efter samråd med justitiedepartementet pågår för närvarande överläggningar mellan rikspo lisstyrelsen och riksarkivet om hur arkivbestämmelser för säkerhetspolisens handlingar i framtiden bör utformas. Jag räknar med att inom kort få ett förslag om detta från myndigheterna. Jag är självfallet då beredd att ta ställning till behovet och utformningen av nya föreskrifter om arkivvård.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på interpellationen. Jag skulle emellertid ha uppskattat om svaret hade varit något mer klargörande och uttömmande. Sten Wickbom säger att för säkerhetspolisens arkiv finns beslut av regeringen från 1961 med vissa bestämmelser om gallring av materialet. Han nämner dock inte att beslutet fram till de yttersta av dessa dagar faktiskt har varit hemligt. Nog är det fantastiskt, Sten Wickbom, att vår högsta arkivvårdande myndighet, riksarkivet, ända tills för några år sedan var fullständigt ovetande om denna specialreglering för säkerhetspolisen. Sedan är det dessutom så att bestämmelsen från 1961 skrevs för, som det hette, statspolisintendenten och landsfogdarna, myndigheter som avskaffades några år senare. När en myndighet upphör skall dess arkiv enligt bestämmelserna överlämnas till riksarkiv eller landsarkiv. Men säpo tog bara över de gamla arkiven och har sedan behållit dem i 25 år. Fru talman! Bakgrunden till min interpellation är att riksarkivet nu i flera år har utkämpat en hård strid med säkerhetspolisen för att få tillgång till historiskt material av stor betydelse, inte minst för forskningen. Det handlar om protestskrivelser från svenska arbetarorganisationer till USA-ambassaden år 1922 med anledning av domarna mot Sacco och Vanzetti. Det gäller dossiéer om politiska möten åren 1929-1938 och utlåtanden om statsfientliga partier 1933. Det handlar om material om kända ledare och personligheter inom svensk arbetarrörelse såsom Hjalmar Branting och Hinke Bergegren. Jag tror att det vore mycket bra om justitieministern här inför riksdagen klart och otvetydigt deklarerade att detta och annat historiskt material absolut inte får förstöras utan måste tillställas riksarkivet och den historiska forskningen. Inte minst hela forskarsamhället skulle mycket uppskatta en sådan deklaration. Varför bångstyras då säpo? Säpochefen har förklarat att handlingarna inte kan lämnas ut därför att de fortfarande har betydelse för säpos verksamhet. Överdrivet hemlighetsmakeri är en yrkessjukdom hos alla säkerhetsavdelningar, men ändå är den här förklaringen ovanligt löjeväckande också för att komma från säpohåll. Trots allt har jag svårt att tro att vår säkerhetstjänst fortfarande bedriver spaningar där de gamla fängelsekunderna Hjalmar Brantings och Hinke Bergegrens aktiviteter kan vara av intresse. En troligare förklaring är att handlingarna avslöjar en hel del obehagligheter om vår dåvarande säkerhetstjänsts sätt att arbeta. Men det får väl ändå finnas någon måtta på herr säpochefen Hjälmroths lojalitet med sina företrädare inom säkerhetstjänsten. Sådana här historier är inte alls unika för Sverige. I USA rensade den federala polisen FBI för några år sedan ut obehagliga papper. För detta fick FBI senare en ordentlig näsknäpp av en federal domstol. Nog kunde vi vara lika bestämda här hemma. Och nog kan man som vpk-are ibland känna viss beundran också för det amerikanska systemet. Fru talman! Självfallet måste säkerhetspolisens arbete omgärdas av en icke obetydlig sekretess. Alla är överens om detta. Hemligstämplar för en viss tidsperiod får ibland accepteras. Men det är mycket angeläget att inget material förstörs. I arkiven från de senaste decennierna finns säkert mycket intressant material, som forskarna så småningom kommer att kasta sig över. Det är inte helt osannolikt att delar av materialet kan tyda på begåvningsbrister inom säkerhetstjänsten liksom på ett visst mått av konspirationstänkande. Detta är dock inget skäl för att säkerhetspolisen skall tillåtas förstöra handlingar och sopa igen spåren efter gamla misstag. Avslutningsvis: Oavsett hur vi bedömer säkerhetstjänsten sätt att arbeta — och på den punkten ber jag verkligen inte om något omdöme från justitieministern — är det säkert så att många, både forskare och en intresserad allmänhet, skulle uppskatta ett löfte från justitieministern att säpos historiska arkiv skall bevaras för eftervärlden. För nog har väl Aftonbladet rätt i att justitieministern tycker att hela den här affären är litet pinsam?
Fru talman! Som svar på ett par detaljfrågor från Bo Hammar vill jag först upplysa om att 1961 års bestämmelser, som ju tog sikte på andra myndigheter än dem vi har i dag, till följd av särskilda övergångsbestämmelser är tillämpliga på den moderna myndigheten rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. Att riksarkivet skulle ha varit ovetande om dessa bestämmelser känner jaginte till; det får väl stå för vederbörande tjänsteman — bestämmelserna har inte varit hemliga för riksarkivet. Det förhåller sig på det sättet att bestämmelserna från 1961 är otidsenliga. Det är skälet till att jag nu har tagit initiativ till en översyn av dem. Men det viktiga, Bo Hammar, är att sådant material som är av intresse för den historiska forskningen och i övrigt av ett allmänt intresse inte förstörs. Jag vill på Bo Hammars fråga ge denna försäkran här i riksdagen, att så sker inte i dag. Vad som sedan lämpligen skall förvaras hos SÄK och vad som från tid till annan kan lämnas över till riksarkivet är en avvägningsfråga, som vi generellt skall pröva i nya föreskrifter och som sedan får prövas efter gott förstånd från fall till fall. Den prövningen — både i föreskrifterna och i den dagliga hanteringen — skall enligt min uppfattning ske med öppet sinne för det historiska intresset.
Fru talman! Jag tycker att det var bra klarlägganden som justitieministern kom med nu, bl.a. att bestämmelserna från 1961 är otidsenliga. Jag tror att de bestämmelserna i hög grad är präglade av den tidens tänkande. I övrigt vill jag notera att justitieministern säger att det nu pågår överläggningar mellan rikspolisstyrelsen och riksarkivet om dessa arkivbestämmelser. Enligt vad jag har inhämtat har ännu inte några sådana överläggningar inletts. Jag anser att det vore mycket oklokt om man skulle överlämna till dessa båda = Prot. 1986/87:91 myndigheter, med olika styrka bakom sig, att själva försöka komma fram till 20 mars 1987 en lösning av frågan. Det är viktigt att de politiskt ansvariga myndigheterna lägger fast vilka regler som skall gälla. Jag begär självfallet inte att justitieministern här skall skriva något slags lagtext eller vara beredd att gå in och diskutera detaljregleringar — inte alls. Men jag uppfattar Sten Wickboms inlägg här som ett löfte och en garanti för att allt det viktiga historiska material som finns i säkerhetspolisens arkiv skall bevaras för eftervärlden och för forskningen och att det skall överlåtas till riksarkivet. Det är en mycket viktig deklaration från justitieministerns sida. Jag tror att den kommer att ha en påverkan på de parter som så småningom skall ta upp diskussioner i den konkreta frågan hur man skall hantera arkivet.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är bra att regeringen avser att utnyttja de möjligheter som ges i internationella organ för att söka bidra till att hålla demokratiseringsprocessen levande i Turkiet. Det är också betydelsefullt att regeringen avser att ta upp frågan om Turkiet i Europarådets ministerkommitté i maj i Strasbourg. Men mot bakgrunden av händelseutvecklingen och den rådande situationen i Turkiet är detta inte tillräckligt. Erfarenheten visar att den turkiska regeringen inte i tillräcklig grad påverkas av detta slag av åtgärder. Det fordras en betydligt starkare press. Diskussionerna och uppgörelsen med Turkiet har inte gett avsett resultat inom föreskriven tid, som gick ut den 1 februari i år. Det kan inte godtas att det inom Europarådet finns en dubbelstandard i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Den rådande situationen i Turkiet är inte förenlig med Europarådets stadga och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Sverige, liksom varje annat medlemsland, har en ovillkorlig skyldighet att tillse att medlemmarna iakttar sina skyldigheter. Turkiet kan i längden inte vara medlem i Europarådet om landet inte uppfyller villkoren för medlemskap. Vad som sker i Turkiet undergräver tilltron till Europarådet och medlemsländernas förmåga att ansvara för att konvention och stadga respekteras. Den vacklande hållning som Europarådet visat i fråga om Turkiet väcker allvarlig oro. Ett särskilt stort ansvar åvilar de konservativa krafterna inom Europarådet, vilka ägnat sig åt ett oförsvarligt ställningstagande för den rådande regimen i Turkiet. Sten Andersson brännmärker med rätta den odemokratiska konstitutionen, de orättvisa politiska rättegångarna, den fackliga ofriheten, den rättskränkande bannlysningen av politiker, den förnedrande och omfattande tortyren, den folkrättsstridiga terrorismen och krigshandlingarna inte bara mot gränstrakterna i sydöstra Turkiet utan också mot grannlandet Irak. Det finns några väsentliga frågor där jag saknar uttalanden från utrikesministern. Det gäller för det första den turkiska regeringens utfästelse att upphäva undantagstillståndet i hela landet och för det andra utfästelsen att genomföra en amnesti för politiska fångar. Fortfarande — snart sju år efter den militära statskuppen — tillämpas militära och civila undantagslagar i Turkiet. Det är över huvud taget inte godtagbart att vidmakthålla vare sig det militära eller det civila undantagstillståndet i någon del av landet. Undantagsbestämmelser förvärrar rådande motsättningar och problem och motverkar en demokratisk utveckling. Jag utgår ifrån att utrikesministern är ense med mig om detta. En allmän amnesti, inte bara för samvetsfångar utan även för andra politiska fångar, måste genomföras. Det är anmärkningsvärt att den turkiska regimen fortsätter att förneka att det finns samvetsfångar i Turkiet, trots att Amnesty International och andra humanitära organisationer kan presentera långa listor med namngivna samvetsfångar. Men amnestikravet gäller även andra politiska fångar som inte uppfyller den förhållandevis restriktiva definitionen för en samvetsfånge. Om Turkiet vill uppnå en demokratisk ordning med respekt för de mänskliga rättigheterna, är det nödvändigt att genomföra en allmän amnesti för de tusentals fångar som av politiska skäl och ofta på mycket lösa grunder dömts, för det mesta av militärdomstolar. Det nuvarande systemet med militärdomstolar, som har en omfattande dömande verksamhet, är oförenligt med konventionsförpliktelserna om rättssäker och korrekt rättegång. Ett ovillkorligt krav är att de politiska rättegångarna nedläggs. De skapar bara nya politiska fångar och ett olidligt förtryck i landet. Sten Andersson säger att vi från svensk sida självfallet inte har några invändningar mot att slutrapporten, som framlades den 30 januari 1987, publiceras. Jag undrar vilka åtgärder Sverige har vidtagit för ett offentliggörande och om Sverige har utformat något eget yttrande eller något yttrande tillsammans med annat land eller andra länder till slutrapporten. Sten Andersson uppger vidare att Turkiet beslutat att medge individuell klagorätt till den Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter men att Turkiet gjorde vissa förbehåll. Kan utrikesministern ange vilka förbehåll som den turkiska regeringen gjorde? Sten Andersson anger att de parlamentsval som skall äga rum senast under 1988 blir ett viktigt steg. En förutsättning för att det skall bli ett fritt val är inte bara att samtliga politiska krafter kan delta utan även och framför allt att det genomförs en ordning i god tid dessförinnan som innebär att Europarådets stadga och konventionen om de mänskliga rättigheterna genomförs fullt ut.

Fru talman! Jag har valt att gå in i denna interpellationsdebatt därför att den turkiska frågan länge har engagerat vänsterpartiet kommunisterna. Vi har också åtskilliga gånger tagit upp frågan i interpellationer och motioner. Senast strax före jul behandlades en vpk-motion just om vad Sverige kan göra vad gäller de mänskliga rättigheterna inför Europakommissionen och Europarådet. Vi är naturligtvis inte nöjda med utvecklingen i Turkiet och anser inte att någonting har skett som kan tyda på att några avgörande förbättringar har inträtt. Som Hans Göran Franck sade har den turkiska regeringen inte kunnat redovisa ordentliga förbättringar inom stipulerad tid. Utrikesministerns svar är ganska långt och utvecklat. Det visar att han lägger stor vikt vid utvecklingen i Turkiet. Men det långa svaret kan ändå inte dölja att det är väldigt små förbättringar som utrikesministern fäster sin tilltro till och tar till intäkt för att inte göra någonting ytterligare och vidta några skärpta åtgärder mot den turkiska regeringen. Bara det faktum att man i Turkiet ganska nyligen har avkunnat hårda domar gentemot fackföreningsrörelsen visar att det är en militärdiktaturs antidemokratiska ansikte man står inför och ingenting annat. Hänvisningen till att kommande val förhoppningsvis skall hållas i demokratisk ordning motsägs verkligen av att man har dömt Ecevit och ytterligare någon politiker just därför att de hållit tal i samband med valrörelsen. Det är alltså helt orimligt att tro att man i Turkiet under sådana omständigheter snabbt skulle kunna nå fram till demokratiska förhållanden. Det finns också andra skäl som gör att man bör hålla ögonen på utvecklingen i Turkiet. Det gäller den kurdiska befolkningen, den ganska stora minoritet som hålls under speciallagstiftning och som utsätts för ett särskilt förtryck. Också detta förhållande borde aktualiseras och verkligen föranleda åtgärder från den svenska regeringen. Så sent som i utrikesdebatten förra veckan påpekade Stig Alemyr, utrikesutskottets ordförande, att det sker regelrätta bombningar mot den kurdiska minoriteten inom landet. Jag tycker inte att det finns någonting som visar på att man skulle kunna ha den optimistiska inställning som utrikesministern har. Självfallet är det bra att utrikesministern tänker ta upp den turkiska frågan vid Europarådets ministerkommittémöte. Varje initiativ är bättre än att inte göra någonting — det är bra med varje nytt initiativ. Men jag tycker att det är befogat med ytterligare markeringar och instämmer i Hans Göran Francks uttalande om att det som görs absolut inte är tillräckligt. Jag skulle vilja fråga om inte utrikesministern kan tänka sig att vidta några ytterligare åtgärder för att påskynda utvecklingen i Turkiet. I svaret, som naturligtvis kommer att distribueras och bekantgöras för den turkiska allmänheten, anges att man i vissa avseenden kan hysa förhoppningar om och förvänta sig en demokratisk utveckling. Jag tycker inte att man kan göra det, utan efterlyser skarpare åtgärder från den svenska regeringens sida.

Fru talman! För snart fem månader sedan hade vi en diskussion om Turkietfrågan här i riksdagen. Som svar på en fråga som även då hade ställts av Hans Göran Franck framhöll utrikesministern, enligt min mening med rätta, att utvecklingen i Turkiet visade på många positiva drag. Han pekade på en utveckling mot bättre respekt för de mänskliga rättigheterna och även med avseende på demokratiseringsprocessen. I sitt svar i dag belyser Sten Andersson huvudsakligen de avsteg som gjorts från demokratin och respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet. Ändå drar han slutsatsen ”att demokratiseringsprocessen fortsätter”. Jag skulle då i första hand vilja fråga vad det är som inträffat under de senaste fem månaderna som kan betecknas som ett uttryck för att demokratiseringsprocessen fortsätter. På en punkt kan jag inte alls hålla med utrikesministern. Det är när han talar om huruvida Turkiet menar allvar med sin föresats att bli en del av den västeuropeiska länderkretsen. Enligt min bestämda uppfattning är Turkiet en del av den västerländska kulturkretsen. Det är också orsaken till att Turkiet accepterats som medlem av Europarådet. Därefter har saker inträffat i Turkiet som har inneburit att demokrati och mänskliga rättigheter kommit i kläm. Vad som bör vara vår och Europarådets uppgift är att på olika sätt medverka till att de uttrycken för en annan samhällssyn försvinner från Turkiet. Jag tycker inte att vi av det kan dra slutsatsen att Turkiet i dag, som utrikesministern här hävdar, inte skulle vara en del av den västeuropeiska länderkretsen. Tvärtom tror jag att det är oerhört väsentligt att vi från svensk sida och från Europarådets sida slår fast att Turkiet är en del av den västerländska kulturkretsen. Det kanske viktigaste vi kan göra är just att inom Europarådet verka för en sådan förändring i Turkiet att man där skulle respektera demokrati och mänskliga frioch rättigheter. Jag undrar litet grand — även om materialet, som utrikesministern framhåller, är hemligt — över innebörden av att man träffat en förlikning i Europarådet. I uttrycket förlikning ligger att man har gett upp vissa krav för att få någonting i utbyte. Därför undrar jag vad det var i den här förlikningen som från svensk sida och från andra som hade gjort denna anmälan i Europarådet inte ansågs så väsentligt och som man därför var beredd att ge upp. Europaparlamentet, EG:s parlament, antog nyligen en resolution där man uppställde bestämda krav på förändringar i Turkiet som förutsättning för att man från Europeiska gemenskapens sida skulle gå vidare i förhandlingar om Turkiets medlemskap i EG. Jag tror att åtgärder av det slaget är mycket väsentliga. Men där kan vi inte i dag ha någon påverkan.

Jag vill därför avsluta med att ställa denna fråga till utrikesministern: Avser den svenska regeringen att på nytt i Europarådet aktualisera frågan om Turkiets medlemskap i Europarådet, om förändringar som leder till demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet inte skyndsamt vidtas?

Fru talman! Under den allra senaste tiden har det i Turkiet förekommit nya, allvarliga händelser, som pekar i riktning mot att man inte tar på allvar frågan om att genomföra en demokratisk ordning. En ny rättegång har exempelvis inletts mot det turkiska läkarförbundet. 21 av förbundets ledamöter åtalas med yrkanden på mellan fem och femton års fängelse på grund av förbundets förehavanden före militärkuppen. Fyra ton förbjudna böcker som har samlats in av myndigheterna har Mellan den 17 augusti 1983 och den 27 januari 1987 har 240 publikationer förbjudits. Under samma period har inletts 240 rättegångar mot förläggare, översättare och ansvariga utgivare. Den socialdemokratiske parlamentsledamoten Fikri Saglar har presenterat en skrämmande rapport om tortyren i Turkiet, där han efter gjorda undersökningar framhåller att tortyren fortfarande är systematisk.

Det är kanske inte så märkligt att man vill gå ytterligare steg på vägen i förhållande till vad som framgick av Sten Anderssons svar, även om jag mycket uppskattar — det vill jag säga än en gång — de saker han nämnde i sitt svar, framför allt att frågan kommer att tas upp i ministerkommittén. Men Sten Andersson svarade mig inte på frågorna om amnesti och om undantagstillståndet. Det vore viktigt att få en markering om detta också i dag. Ytterligare åtgärder som kan vidtas är att det finns en beredskap att göra en ny anmälan till Europarådet. Jag skall återkomma med ytterligare förslag.
Fru talman! Turkiet är en ofullständig demokrati, ja — och det finns olika grader av ”odemokrati”. Sten Andersson säger att man håller på och jobbar med de olika instrument som man har i internationella fora. Det är naturligtvis bra och det skall man fortsätta med. Varje missnöjesyttring från svensk sida är ju viktig. Men det finns också möjlighet att göra andra saker — t.ex., som Hans Göran Franck nämnde, att göra en ny anmälan angående utvecklingen i Turkiet. Man kan även göra andra diplomatiska markeringar. Om jag inte minns alldeles fel, kallade Sverige hem sin ambassadör när militären tog makten i Grekland. Och när det sovjetiska intåget i Tjeckoslovakien skedde och regeringen där ersattes med en minoritetsregering samt när militären tog makten i Polen och började med sin antifackliga politik var missnöjesyttringarna från svensk sida betydligt starkare. Då var man ju också beredd att agera direkt på det diplomatiska planet. Det gällde t.ex. att inskränka handelsoch kulturutbytet för att verkligen markera att vi inte vill åse sådant. Mot den bakgrunden tycker jag att formuleringar som ”man har studerat slutrapporten”, ”beakta utvecklingen” och ”min bedömning är att demokratiseringsprocessen fortsätter, men att mycket återstår att göra” är synnerligen milda när det egentligen förhåller sig precis tvärtom. Trots att man försöker förändra och skapa ett bättre ansikte, nyper man alltså till mot fackföreningen och fängslar politiska ledare. Som jag sade utnyttjar man också krigsmakten mot en del av befolkningen. Den kurdiska frågan utgör ju en del av hela det turkiska problemet. Men det är trots allt ett inrikespolitiskt problem. Medborgarna måste själva bedöma hur regeringen hanterar detta. Jag tycker alltså att betydligt kraftigare åtgärder borde kunna vidtas.

Fru talman! Sverige och andra demokratiska länder har en självklar skyldighet att påtala brott mot mänskliga rättigheter varhelst de än förekommer. Dess värre förekommer ju sådana brott på ganska många platser på jorden, och kanske mest systematiskt i de länder som kallar sig socialistiska. Det som ger oss anledning att särskilt rikta uppmärksamheten på Turkiet är inte att bristen på demokrati eller övertrampen när det gäller mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv skulle vara alldeles extra påtagliga i Turkiet. Orsaken är att Turkiet är och vill framstå som och förbli en del av den västerländska länderkretsen. Det är därför som jag tycker att det är oförsiktigt av utrikesministern att uttrycka sig som han gör i sitt svar. Han säger att Turkiet vill bli det. Jag tycker att man måste hålla fast vid det faktum att Turkiet är en del av den västerländska kulturkretsen och att det är just det som ger särskilda skäl att ställa hårda krav när det gäller att återställa respekten för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet.

Fru talman! Ingen som har demokratins genomförande i Turkiet för ögonen vill i detta sammanhang bedriva demonstrationspolitik, utan vi vill att det skall åstadkommas verksamma åtgärder. Sten Andersson säger att det är undantagstillstånd i bara fyra provinser. Det är militärt och civilt undantagstillstånd av olika slag, och det är undantagstillstånd i sammanlagt 13 provinser. När det gäller de åtgärder som kan vidtas har jag inte sagt att Sverige nu bör göra en anmälan till Europarådet. Det är emellertid viktigt att slå fast att det finns en beredskap här i Sverige att göra en ny anmälan om inte demokratiseringsprocessen påskyndas. Det är viktigt att också sprida opinion och föra diskussioner med andra länder om läget i Turkiet, för att turkarna skall förstå att läget är mycket värre än vad de tror när de gör sina ställningstaganden i Europarådet. Jag anser vidare att det finns anledning att föra en dialog men att också iaktta en viss återhållsamhet i förbindelserna med den turkiska regimen såväl på det politiska som på det ekonomiska planet. Det finns ingen anledning att ge direkt ekonomiskt stöd eller lån till Turkiet i detta läge. Det är också viktigt att förstärka opinionsbildningen, och det kommer inom kort att anordnas flera internationella konferenser om Turkiet. Det behövs ett starkare stöd till de demokratiska krafterna i Turkiet än de hitintills har fått, och det gäller stöd från olika politiska riktningar. Det behövs också ett humanitärt stöd till de förföljda i Turkiet i dag. Till slut skulle jag vilja säga att det med anledning av det angrepp som Turkiet nyligen har gjort — och det är inte första gången — mot byar i östra Turkiet men också i Irak kan ifrågasättas om denna fråga inte bara hör hemma i Europarådet utan också i Förenta nationerna.

Fru talman! Alf Svensson har ställt följande frågor till mig: 1. Ärstatsrådet beredd att medverka till en ändring av nuvarande bestämmelser beträffande familjedagbarnvårdare, så att det blir möjligt för kommunen att anställa föräldrar med många barn som dagbarnvårdare, med uppgift att vårda de egna barnen? 2. Om så är fallet, kommer även föräldrar med två eller tre barn att få möjlighet att räkna sina barn som underlag för dagbarnvårdarlön? Låt mig som bakgrund till Alf Svenssons två frågor ge exempel på det stöd samhället i dag ger till flerbarnsfamiljer i de situationer Alf Svensson åberopar. En familj med sex barn får i praktiken ersättning från föräldraförsäkringen under sammanlagt ca 6 år. Av denna tid utgår ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen, dvs. med 90 96 av den normala lönen, under 54 månader, dvs. 41 2 år. Den lägsta ersättning som utgår är 60 kr. per dag, vilket motsvarar 1 800 kr. per månad. Till detta kommer att sexbarnsfamiljen utöver barnbidraget på 2 910 kr. i månaden erhåller ca 1 700 kr. per månad i flerbarnstillägg. Om mannnen har en vanlig industriarbetarlön kan familjen därutöver även få bostadsbidrag på upp till 2 350 kr. per månad. Den sammanlagda ersättningen från samhället blir således 8 760 kr. i månaden eller ca 105 000 kr. per år, varav huvuddelen utgår skattefritt. Alf Svensson vill att sexbarnsfamiljen härutöver skall erhålla dagbarnvårdarlön från samhället. Jag är, bl.a. mot den bakgrund jag här redovisat, inte beredd att föreslå regeländringar av det slag Alf Svensson förordar.